Herr talman! Jag är något förvånad över herr Johanssons i Trollhättan resonemang beträffande utlandssvenskarnas rösträtt och hans hänvisning till att saken berör ett så litet antal människor att frågan av den anledningen inte kan anses som stor. Men angelägenhetsgraden är inte beroende av om detta berör ett, två eller flera tusen människor, utan frågan är om vi skall ge de människor som vill vara med och påverka det svenska samhällets utformning möjligheter härtill genom en valhandling. Jag vill understryka att det är en utomordentligt problematisk åtgärd om man nu genom femårsregeln tar ifrån dem som hade rösträtt vid 1970 års val rätten att rösta vid 1973 års val. Jag vill föra över det här resonemanget på den utvidgning av poströstning genom ombud som nu föreslås. Från mitt parti har vi biträtt denna utvidgning därför att vi tror att man på det sättet ger fler människor chans att genom ett valdeltagande påverka samhällets utformning. Det är således konsekvens i de två ställningstaganden som vi har gjort. När det gäller suppleanterna förvånar det mig inte alls att herr Johansson i Trollhättan skulle komma med denna antydan att vi från centern föreslår en centralistisk handling — det har vi hört tidigare. Jag sade redan i mitt förra anförande att jag tycker det är mycket olustigt att man när det gäller att fastställa såväl antalet suppleanter som valkretsindelningen skall ha partitaktiska synpunkter med i avgörandet. Det har skett alltför många gånger, och jag tycker därför att vi bör ha klara regler för hur dessa väsentliga saker är utformade. En för låg suppleant-kvot kommer att betyda att en del partier med relativt stor representation ändå bara får en å två suppleanter, vilket gör att suppleantsystemet icke fungerar på det sätt som är avsett. Herr talman! Vårt förslag tar bort möjligheterna till partispekulativa beslut ute i kommunerna.
Herr talman! Låt mig först beträffande den centrala valmyndigheten säga — detta anknyter till reservationen 1 att vi tycker att det skall inskrivas i lag vilken myndighet som är central valmyndighet. Vi anser inte att riksdagen skall överlåta det till regeringen för ett skönsmässigt avgörande. Även om vi inte tror annat än att regeringen kommer att utse den valmyndighet som redan finns har vi i alla fall velat ha den garantin, inte minst av principiella skäl. Jag vill gärna vitsorda vad herr Johansson i Trollhättan sade om samförståndet i utskottet i många frågor. Men det finns uppenbarligen också en del frågor där vi inte kommer överens och dit hör framför allt detta med utlandssvenskarna. Herr Johansson sade att entusiasmen för rösträtt åt utlandssvenskar tycks vara större hos riksdagens ledamöter än hos utlandssvenskarna själva. Vad är det för ett påstående? Vad bygger han det på? Jag och många med mig har inte alls den erfarenheten. Jag skulle kunna vända på det hela genom att säga att bristen på entusiasm för utlandssvenskarnas rösträtt är så påtaglig och så permanent inom socialdemokratin att man söker efter en förklaringsgrund och om man börjar detta sökande kanske man också finner en sådan. Rättvisan, herr Johansson, får icke vara kvantitativ. Det kan väl inte sägas att utredningen förs åt sidan om man förlänger den gräns som nu finns från fem till tio år. Det föregriper ju inte utredningens arbete med en permanent lösning på minsta sätt. Man bara flyttar en tidsgräns ett steg och det är något helt annat än att förbigå utredningen, herr Johansson.

Herr talman! Låt mig först säga att den samrådsnämnd till centrala valmyndigheten som vi har föreslagit väl knappast kan medföra kompetenskonflikter inom valmyndigheten eftersom denna nämnd enbart skall vara rådgivande; den skall inte ges några beslutsfunktioner. När det sedan gäller reglerna för att fastställa antalet mandat per valkrets sade herr Johansson i Trollhättan att detta inte var ett principiellt ställningstagande. Det tycker jag var glädjande. Jag skall också försöka uttrycka mig så, att vi inte hamnar i det läget att det blir låsta positioner i denna fråga, som inte gärna kan vara partiskiljande. Så som Nr 121 jag ser det är den en praktisk fråga. Om det nu skulle gå så illa att vi inte Onsdagen den får den här förnuftiga ändringen till stånd till 1973 års val, så vill jag 22 november 1972 alltså inte uttrycka mig så att den förhindras till 1976 års val bara därför — — — — att det råkar vara ett folkpartiförslag. Förslag till De praktiska svårigheter som herr Johansson i Trollhättan nämnde var vallag, m.m. i första hand att förslaget kommer sent, och det är riktigt. Det sammanhänger väl med att propositionen om vallagen har avlämnats sent och att det finns ett antal punkter i vallagen som nu skall tillämpas ute i kommunerna. Detta är alltså ett relevant argument. Det andra exemplet på praktiska svårigheter som herr Johansson nämnde var däremot inte relevant, nämligen att de här reglerna hörde ihop med frågan om småpartispärr och utjämningsmandat. Konstitutionsutskottet har redan tidigare förklarat att det finns inget sådant samband. Vad KU sagt när det gällde frågan om hur många mandat man skulle ha i varje riksdagsvalkrets är att den fördelningsgrund som ligger närmast det teoretiskt bästa alternativet är antalet röstberättigade eftersom det står i en direkt relation till antalet röstande. Lägger man i stället folkmängden till grund för mandatfördelningen, införs ännu en felkälla, nämligen antalet ej röstberättigade — barn, utlänningar m.fl. Redan på förhand tillskapar man då en överrepresentation i valkretsar med många ej röstberättigade och en underrepresentation i valkretsar med få ej röstberättigade. Herr Johansson i Trollhättan var antagligen ledamot av konstitutionsutskottet när detta skrevs. Där har han i så fall de principiella argumenten. Kvar står bara det praktiska argumentet att det ”är för sent att göra det”, och det är ledsamt, men det är knappast motionärernas fel att vi har hamnat i det läget. Men jag vill ta fasta på uttalandet att detta inte var ett principiellt ställningstagande. Det öppnar kanske dörren för en ändring till 1976.

Herr talman! I den decentralistiska syn som vi inom centerpartiet har ingår att när det gäller beslutsprocessen skall man ha strikta lagregler för länsparlamenten och för de kommunala fullmäktigeförsamlingarna. Men vi vill ge dessa instanser beslutsfunktioner som tydligen långt överstiger vad socialdemokratin i dag är beredd att gå med på. Jag tycker inte, herr Johansson i Trollhättan, att det skulle vara alltför svårt att förstå den principiella deklaration som vi har avgivit. Reglerna rörande själva funktionen i dessa församlingar bör självklart vara fastställda av Sveriges riksdag, men centerpartiet vill att arbetsutrymmet och kompetensen skall läggas ut på fältet, till länen och till kommunerna.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan envisas med att utredningen om utlandssvenskarnas rösträtt skulle bli bunden av ett beslut om en tioårsgräns, i varje fall till just tio år. Jag vill erinra herr Johansson om att utredningen är förutsättningslös och alls inte bunden av någon nu eller senare fastställd tidsgräns. Den kan pröva sitt uppdrag helt oberoende av sådana gränser. Därmed faller det skälet för herr Johanssons negativism, men han har säkert andra. En del presenterade han, en del presenterade han inte.

Herr talman! Nobelpristagaren Alexis Carrel skriver i sin bok ”Den okända människan” att han som läkare och forskare funnit att människan tycks vara skapad för en rytm på sex verksamma dagar och en vilodag. Med ett sådant schema har hon största möjligheten att förverkliga sig själv. Den berömde mannens upptäckt på vetenskaplig väg har vi bibelläsare funnit redan i skapelseberättelsen, där skaparen avsätter var sjunde dag till vila för människan. En blick i en vanlig enkel almanacka visar ännu i dag att sex vardagar följs av en söndag. I teorin, om än inte i praktiken, har människan redan genom det vi kallar veckan normalt möjlighet att följa den rytm hon är danad för och därmed nå optimalt välbefinnande. Tyvärr har vilodagen i praktiken tagits ifrån människan. Många betraktar det som en frigörelse från tradition och dogm och kanske från gammal kyrklig mossa. Som kristen ser jag det som symtom på en sjuk tid och som en del av en katastrof. Jag har ett antal gånger försökt förklara det här i riksdagen, nu senast genom motionen 1725 om dag för allmänna val. Enligt betänkandet nr 49 har konstitutionsutskottet enhälligt avstyrkt motionen, och när lekmän och präst är så eniga kommer jag givetvis inte längre. Jag vill dock till kammarens protokoll anföra min protest mot att samhällets lagstiftare också på denna punkt avviker från Bibeln, från kristen tro, från kyrkans lära och praxis i 2 000 år. En god vän skrev till mig i ett brev, som jag fick i dag, att han hade läst om den fysiska riksplaneringen. Han tyckte att vi behöver inte bara fysisk riksplanering utan även en andlig och, som han skriver, en sanering. Vi talar om de många mörka sidorna i vår samhällsbild. Vi kan inte förneka att brottsligheten ökar, att människorna är otrygga och plågade av oro och stress, att den sociala anpassningen är svår för vår ungdom och för andra, att hem och skola är i kris. Vi vill alla bota det. Vi har många recept. För min del anser jag det vara kvacksalveri att föreslå något annat än en återgång till kristendomen, och detta inte i något känslosamt prat, några uttalanden av partierna inför valet — observera inför valet i synnerhet — om de kristna värdena utan genom konkreta åtgärder. Ett besked i en lag om att Sverige har söndag och att söndag är en vilodag skulle vara ett memento, ett observandum. Jag är övertygad om att det skulle väcka tankar, förmodligen gensägelser. Det skulle bli debatt, men det skulle markera ett steg framåt mot människans lycka, mot en ny frigörelse från hetsen och rastlösheten och tvånget att veckan ut och året runt vara s.k. verksam. Går det att ha allmänna val på en vardag? Ja, uppenbarligen alldeles utmärkt. Jag har inhämtat genom vår utmärkta upplysningstjänst att det går bra i grannländerna. Danmark har folketingsval på en tisdag, och även kommunalvalen äger rum på en tisdag. I Finland har man val till riksdagen på söndag och efterföljande måndag. Det går alltså för sig att undvika söndagen för en väljare som hellre vill avge sin röst på en vardag. I Norge är vardagen valdag, eventuellt också söndagen före den dag som är valdag. Men alternativet där innebär inte att folk röstar hela söndagen, om man nu tar söndagen i anspråk, utan om valet sker på en söndag, skall röstningen börja först efter gudstjänsttid, alltså kl. 13. Kommunalvalen äger alltid rum på en måndag. Jag skall inte ta fler exempel utifrån världen. Det jag har sagt är tillräckligt. Herr talman! Jag vill påminna om en debatt om helgdagarna som skedde redan vid riksdagen 1828, när dåtidens kulturradikaler framförde spörsmålet: Om man drar in en hel del helgdagar, varför kan man inte dra in dem alla? Det var en greve den gången — även grevar kan vara kulturradikala — som hette Jacob Hamilton och som såg till rikskassan, när han ville avskaffa Marie Bebådelsedagen, Långfredagen och Kristi himmelfärdsdag. Han motiverade förslaget med att många arbetstimmar skulle vinnas för rikskassan. Prästeståndets svar den gången är värt att upprepas. Det är ypperligt. Logiskt och sakligt slår det ned grevens motivering, först med två skäl som inte här skall upprepas. Den som är agens protokoll. Den ad kan läsa prästeståndets replik i riks fortsätter: ”Tredje skälet för motionen grundar sig på den besparing av igenom att ovannämnda Högtidsdagar antingen förflyttades eller avskaffades. Om detta skäl fullföljes, som det kunde, så skulle det även tala för indragning av Söndagarna i allmänhet, varigenom besparingen otvivelaktigt bleve ännu större. Men Utskottet håller före, att en sådan beräkningsgrund icke är rätt lämplig vid denna och likartade frågor. Det håller före, att Statens Andeliga, Religion, Uppfostran, Lagstiftning, Regeringssätt, icke böra uppskattas på samma s mänsklighetens högsta angelägenheter måste mätas efter en annan måttstock än den som över besparade dagsverken. Det håller före, att ett motsatt tänkesätt, om det bleve allmänt i landet, skulle vara ett av de tt som dess ekonomiska. Det håller före, att säkraste och beklagligaste tecken till en börjande förruttnelse inom Statskroppen. Det håller slutligen före, att ett folk om sin arbetsvinst, att det icke hade tid att frukta Gud, snart även skulle sakna tid att utbilda sina högre anlag, att rådpläga om sina högre om vore så nogräknat angelägenheter och att mot utländskt våld försvara sin självständighet.” Så långt alltså prästeståndets uttalande till riksdagens protokoll den gången. Låt mig tala om att pennan hölls av den icke obekante E Tegnér, vars namn torde vara okänt i vår historielösa tid — dock inte riksdagens ledamöter. Jag vill gärna understryka hans ord om ”mänsklig ”motsatt tänkesätt, om det bleve hetens högsta angelägenheter” och att allmänt i landet, skulle vara ett av de säkraste och beklagligaste tecken till en börjande förruttnelse inom Statskroppen”. Jag vill också gärna peka på att han slår fast att det är fråga om gudsfruktan då det gäller söndagen. Att hålla helg, att fira söndag, att äger man t.o.m. på hålla vilodagen helig, det är gudsfruktan! I dag kyrkligt håll att det är lappri, att det är en struntfråga och inte betyder någonting. Men jag menar att Esaias Tegnér hade rätt — och han har hela kyrkan i alla tider bakom sig. Den sanna kyrkan har alltid vetat och lärt ut det, och det har också den svenska staten en gång respekterat. Förruttnelsen i samhällskroppen har spritt sig, det kan man hålla med om, och mitt inlägg i dag — som säkert är fruktlöst ur många synpunkter och som kan uppfattas nästan som ett slöseri med kammarens tid — är en redovisning av vedertagna och enligt min och mångas mening riktiga skäl för att staten på allt sätt skall främja söndagens helgd, om den vill människans bästa.

Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att göra några korta kommentarer. Herr Nilsson i Agnäs frågar varför vi har valdag på en söndag, och jag tror inte det beror på att vi har något emot kyrkan eller religionen, utan det har helt enkelt varit så att man alltid har svårt att få loss dem som skall förrätta valet. Åtskilliga tiotusental människor skall ju sitta i valnämnderna landet runt, och om man skulle lösgöra dem från sina ordinarie arbeten på en vardag skulle det vara både svårt och ganska kostsamt — man skulle få betala ersättning för förlorad arbetsinkomst OSV. Vidare var den valtekniska utredningen tidigare inne på att vi här i Sverige skulle ha det på samma sätt som i Finland: man skulle få rösta under halva söndagen och under måndagen. Men riksdagen beslutade att vi ur kostnadssynpunkt skulle ha en valdag. Sedan är det inte bara val som får förrättas på söndagar. Åtskilliga tiotusental människor får på söndagarna stå i sin dagliga sysselsättning, exempelvis vid järnbruken och pappersbruken där man har kontinuerlig drift. Om vi skulle ta upp den debatten skulle säkert många anföra att de helst vill ha söndagen som vilodag, men jag tror inte att det är möjligt. Jag tror också att de som vill gå till gudstjänsten även när det är valdag har möjlighet att göra det, eftersom gudstjänsten i regel pågår en timme på söndagen. Man hinner alltså både välja och besöka gudstjänstlokalen. Vi hade väntat att riksdagen i dag skulle ha fått ta ställning till ett förslag om maskinell bearbetning av valmaterialet så att vi fått ett definitivt valresultat redan på valnatten — det är ju alla intresserade av. Eftersom tre val förrättas hade det från arbetssynpunkt för länsstyrelser och många andra varit bäst om vi fått en maskinell bearbetning. Alla vet att det förslag som valtekniska utredningen lade fram sköts sönder, särskilt av den myndighet som skall övervaka valet, trots att systemet testats i många val, framför allt i kårval och i val till värnpliktsriksdagen. Naturligtvis är inget så fulländat att det inte kan uppstå något fel, men det maskinella förfarande som föreslogs innebar dock att bakom varje röst fanns en handling, ett valkort. Om maskinerna hade strejkat kunde man alltså ha räknat röstsedlarna. Det hade inte varit som på andra håll, där det bara finns elektroniska impulser. Justitiedepartementet hade emellertid inte mycket att välja på när den övervakande myndigheten inte ansåg det möjligt att genomföra förslaget. Vi måste dock säkerligen s; ingom få fram en maskinell bearbetning. Länsstyrelserna har mycket att göra. Skall nu tre gemensamma val plus kyrkofullmäktigevalen förrättas blir många länsstyrelser överhopade av arbete under hösten. Herr Hernelius och många andra har tagit upp frågan om utlandssvenskarna. Vi vet inte hur många utlandssvenskar det finns. Om vi frågar de olika svenska ambassaderna i världen hur många svenskar det finns i respektive land får vi ganska svävande uppgifter. Det har inte förts någon utförlig statistik häröver, och vi vet inte hur många svenskar som har sökt medborgarskap i de främmande länder där de bor. Vi svävar därför i ovisshet om hur många utlandssvenskar det finns. Men vi vet också att många utlandssvenskar har sin rösträtt ordnad, nämligen alla de som är knutna till den svenska utrikesförvaltningen samt missionärerna. De är sedan gammalt röstberättigade. Men det finns också svenskar som av en eller annan anledning har flyttat utomlands eller som verkar i svenska företag. Att det rör sig om några tiotusental svenskar som befinner sig utomlands är vi medvetna om. Vi har i valtekniska utredningen diskuterat denna fråga. Det gäller ju inte bara att ge dem rösträtt, utan de måste också få möjlighet att utöva rösträtten. Många utlandssvenskar upplever det så att även om de får rösträtt är det därmed inte sagt att de kan utöva den. Det skall göras på svenska konsulat eller ambassader, och det kan vara hundratals mil dit. Under de senaste fem åren har också förvånansvä ansökt om rösträtt.

Finland har vidtagit speciella åtgärder framför allt i Sverige för att ge finländarna möjlighet att rösta. Man har sålunda upprättat speciella konsulat, t.ex. i Borås, Västerås och Kiruna, där många finländare bor. Men resultatet har blivit magert — finländarna har inte röstat trots att de har nära till vallokalerna. Kommer man till ett annat land upplever man tydligen inte valröre samma sätt som när man bor kvar i det egna landet. Vi försöker från Finland få en förklaring på varför så få finländare i Sverige röstar i det finska valet. Många psykologiska faktorer tycks spela in. Vi är alltså angelägna om att kartlägga dessa frågor, framför allt frågan om varför valdeltagandet är så lågt bland utlandssvenskarna. Om den saken klarläggs, tror jag också att det blir större möjligheter att överväga i vilken utsträckning utlandssvenskarna skall ha rösträtt. Att de skall ha rösträtt, därom är alla ense, men det är inte så enkelt som det kanske vid första påseendet förefaller.
Herr talman! Jag satte värde på vad herr Dahlberg sade nu senast, nämligen att alla är ense om att utlandssvenskarna skall ha rösträtt. Då bör man också kunna lösa problemet. Felet med det system som nu föreslås bibehållet är att medan utredningen kartlägger förlorar nya kategorier av svenska medborgare sin rösträtt.

Herr talman! Med ekologisk politik menas en politik som rättar sig efter verkligheten, dvs. Om en sådan politik skall kunna föras, fordras att vi har något så när användbara mått på vad som händer med verkligheten, med människorna, naturen och de människogjorda föremålen, när vi vidtar den ena eller efter våra tillgängliga resurser. Om ett försök att komma fram till bättre sådana mått handlar den partimotion från folkpartiet, nr 90, som är en av dem som jordbruksutskottet behandlar i förevarande betänkande. Vi har kallat detta mått ”miljöbudget”, vilket möjligen är ett ord som kan framkalla missförstånd. Det är nämligen inte identiskt med ”miljövårdsbudget”. Det är i stället snarare avsett som en motsvarighet till och en utvidgning av begreppet ”nationalbudget”. Nationalbudgeten räknar, som vi vet, allas våra inkomster och utgifter Nr 121 i kontanter, och sätter upp det gemensamma måttet bruttonational Onsdagen den produkten, BNP. Om BNP säger nu allt fler grupper av människor — det 22 november 1972 är inget originellt med det längre — att det är ett otillräckligt och vilseledande mått, eftersom det inte säger något om hur människor och miljö påverkas utan bara om vad vi lägger ut respektive vad vi får in i pengar. Ett drastiskt men talande typexempel är det här: om fler människor blir trafikdödade, räknas begravningsentreprenörernas ökade inkomster som en ökning i nationalinkomsten — men de lidanden och förluster av många slag som dödsfallen medför, räknas ingenstans som utgifter. Balansen ser alltså vackrare ut än den är. Miljöbudget är däremot - eller skulle kunna vara — någonting som tar med alla faktorer i beräkningen eller så många som är mänskligt möjligt Låt mig beskriva litet mera i detalj vad vi har avsett med den. Miljöbudget betyder en budget för t.ex. en viss industrigren, en viss typ av kommunal verksamhet, en viss trafikgren, som söker ta med i beräkningen alla de goda eller dåliga effekterna på samhället, på naturen, på enskilda människor och på framtida utvecklingsmöjligheter. Hur mycket kan man sänka sjukvårdsutgifterna genom att förbättra väghållningen, hur påverkas tomtpriserna och hemtrivsel och den psykiska hälsan av en viss typ av illaluktande framställningsteknik? Vilka resultat för landskapsbilden får en motor driven med bensin, jämfört med en som drivs av elkraft respektive diesel? Denna sorts miljöbudget är inte lätt och enkel att uppställa, men den är inte heller en ren omöjlighet. I dag existerar två typer av forskning, som utgör förutsättningen för att miljöbudgeter av denna sort någon gång skall kunna framställas. För det första har forskare på en lång rad områden utvecklat metoder för att förutsäga speciella effekter av speciella åtgärder. Nationalekonomer har funnit på metoder att förutsäga effekten av nya skatteåt gärder, marknadsförare har utvecklat metoder för att förutsäga en ny produkts effekter på bolagets försäljning, sociologer har bedömt kursplaner på elevernas studieresultat, etc. För det andra har under de senaste decennierna utvecklats en rad tvärvetenskapliga metoder för att hjälpa beslutsfattare i olika administrativa system. Det existerar en hel rad nya forskningsgrenar som kallas för policyvetenskaper beslutsfattarvetenskaper skulle vi kanske kunna kalla dem där man hittar sådant som nyttokostnadsanalys, systemanalys och olika tekniker för att mäta effekten av planering, budgetering och olika administrativa program osv. Idealet, nämligen att få en bild av typ av industri, trafikupplägglan eller aldrig uppnås. Men det totala samhälleliga resultatet av en ning, avfallshantering e.d. kan givetvis man bör kunna komma fram med resultat av tillräckligt överraskande och långsiktig karaktär för att ge beslutsfattarna nytt och väsentligt material. En miljöbudget kommer mycket ofta att handla om nya alternativa tekniska uppfinningar. Jag skall ta ett enda konkret exempel på detta nämligen en värdeflödesanalys som kan tänkas bli gjord för att jämföra avfallsbehandling av två olika typer, dels på nuvarande konventionellt sätt, dels med pyrolys sammankopplat med ett värmekraftverk. först kostar i det ena och det andra fallet, hur mycket elkraft man får ut vid pyrolysen, hur mycket skrot som kan tas fram ur avfallet, hur stor eller liten försämring luft, mark och vatten utsätts för i det ena och det andra fallet. Man måste sedan se efter vilka sekundära trafikproblem som kan uppkomma, eftersom transporterna blir av olika art och längd, och vilka effekterna blir på arbetskraften går det åt fler eller färre arbetande, Man skulle då kna med vad transporterna och hanteringen måste de omskolas på något sätt? Man räknar efter vad hushållens och företagens besvär och omkostnader blir, i den mån de blir av olika natur måste avfallet särskiljas på något sätt? Man räknar kanske t.o.m. med de eventuellt uteblivna miljöskador som är resultatet av att elkraft då inte något som ser ut att fordra en oändlighet behöver tas fram på något annat Miljöbudgetarbetet är allts av forskning och fakta. Det är emellertid viktigt att man inte låter sig förlamas av dessa Krav, så att man glömmer bort de möjligheter att bedöma en framtida utveckling som finns redan i dag, och så att man missar chansen att påverka en viss teknisk eller social utveckling vid den tidpunkt, då den ännu är möjlig att ändra. Slutligen behöver miljöbudgeten i utomordentligt hög grad återkoppling från allmänheten och en ständig kontakt med konsumenterna. Att utveckla en lättbegriplig, pedagogiskt riktig framställning av resultaten är lika viktigt som att få fram resultaten själva. Allmänheten måste hela tiden — genom massmedia, organisationer etc. — få möjlighet att bedöma vad forskarna har kommit fram till, kunna påvisa luckor eller rätta felaktigheter och få möjlighet att ta ställning till vilka alternativ som är lämpligast. Det yrkande som finns i vår motion nr 90 går alltså ut på att utredningen av miljövårdens resurser ges tilläggsdirektiv om att söka uppställa modeller till här beskrivna miljöbudgeter på de områden som kan anses bäst och först behöva det. Till detta yrkande har fyra remissinstanser tagit ställning. Svenska kommunförbundet avstyrker mot tre folkpartireservanter — med den motiveringen att saken på forskningens nuvarande stadium är omöjlig att utföra. Svenska landstingsförbundet avstår från att bedöma denna svårighetsgrad, men anser syftet med motionen vällovligt. Statens naturvårdsverk anser att det redan kan anses ligga inom miljöresursutred ningens direktiv att gå igenom behovet av en modelloch metodutveckling och därför erforderlig forskning. Något vidare arbete i den riktning motionen anger, anser naturvårdsverket däremot höra till någon myndighets eller forskningsorganisations långsiktiga verksamhet. Naturvårdsverket avvisar alltså ingalunda motionens krav men vill inskränka miljöresursutredningens befattning med saken till att bestå enbart av att överväga behovet av här antydda beslutsunderlag och inte till att börja arbeta med dem själv. Den fjärde remissinstansen slutligen, nämligen Ingenjörsvetenskapsakademien, stöder kraftigt motionen och framhåller att det visserligen är svårt att göra sådana beräkningar som motionen talar om men att svårigheterna inte bör avskräcka från försök. Jag finner det, herr talman, utomordentligt naturligt att organisationer som har att hantera det dagliga praktiska miljövårdsarbetet tvekar inför sådana åtaganden som en miljöbudget, medan en institution som IVA med dess inriktning på framtidens teknik är entusiastisk inför tanken. Motion nr 90 är en framtidsmotion. Den ligger därmed helt i linje med folkpartiets miljövårdspolitik som i flera år varit den mest framåtblickande och mest ekologiskt pådrivande av alla partiers. Den röda tråden i våra miljövårdskrav är att man måste tänka på miljön som en helhet och att miljövården måste räknas som en del av levnadsstandarden. Vi har fört fram mängder av detaljkrav som går in i detta mönster, men i motion nr 90 vill vi framför allt få tag i de redskap som behövs för att kunna göra de övergripande avvägningarna. Dessa redskap har vi inte ännu, och vi väntar oss för övrigt inte heller att miljöresursutredningen eller något annat organ plötsligt, efter ett eventuellt riksdagsbeslut, skulle stampa ur marken några fullfjädrade miljöbudgeter. Detta är en sak som kommer att ta tid även om man hade världens bästa forskningsresurser till förfogande. Men om man inte börjar, händer ingenting alls. Vi anser därför att miljöresursutredningen redan i dag borde få tilläggsdirektiv som uttryckligen ålade den att börja utarbeta modeller till miljöbudgeter — direktiv som gärna kunde ligga ganska nära de av IVA framlagda synpunkterna i dess remissyttrande. Vidare har vi i en motion väckt av herr Strömberg m.fl. velat markera den tyngd, som miljövården numera bör ha i den politiska debatten, genom att kräva en särskild årlig miljövårdsrapport, att framläggas av regeringen i slutet på varje vårsession. Utskottet har ansett att detta krav kunde tillgodoses genom naturvårdsverkets årsbok, eventuellt kompletterad med statistiska uppgifter från olika håll. Detta är emellertid på intet sätt tillräckligt för att ge riksdagen och allmänheten möjlighet att se vad som verkligen har hänt och åtgärdats på miljövårdens område. Framför allt behövs en rapport som i något så när kvantitativa mått anger hur iljön har skyddats respektive skadats, alltså en del av de uppgifter som behövs för de av oss önskade miljöbudgeterna. Inte heller kan naturvårdsverkets årsbok läggas till grund för en miljödebatt i riksdagen, något som är väsentligt för att föra fram dessa frågor till den viktiga plats de bör ha. I icke mindre grad än statens finanser och statens förhållande till utländska makter är miljöns utveckling en av de väsentliga uppgifter som regeringen har ansvar för. Jag vill här dessutom, herr talman, påpeka att vid den andra interparlamentariska miljövårdskonferensen, som hölls i Wien i slutet på juni i år under ordförandeskap av en av det engelska labourpartiets främsta miljövårdare, uttalade deltagarna sig för att den miljövårdsdag som FN-konferensen har rekommenderat till årligt firande skulle markeras i varje parlament genom en miljövårdsdebatt. Denna dag infaller visserligen den S juni till minne av den första miljövårdskonferensen i FN:s regi, och den kan alltså normalt, får vi hoppas, inte vara en arbetsdag för den svenska riksdagen. Men med tanke just på sådana förhållanden uppmanade resolutionen från Wien de olika parlamenten att hålla miljödebatten så nära miljövårdsdagen som möjligt. Jag finner att mycket talar för denna idé. Att den kunde framläggas och gillas av så många representanter från så många olika parlament visar i varje fall att den motsvarar många människors och många parlamenta = Nr 121 rikers känsla för hur väsentlig miljövården som politisk fråga är. Onsdagen den Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 1 och reservationen 433 Höveniberv1972

Herr talman! Fru Anér har talat om framtiden. Miljön är en dagsfråga men också en framtidsfråga. Fru Anér har visat på hur folkpartiet er se framåt. Folkpartiet har tidigare och mer konsekvent än något annat parti anlagt ett ekologiskt betraktelsesätt på miljön. Detta har bl.a. Lennart Lundkvist visat i sin doktorsavhandling, och det syns också i våra miljöprogram från 1968 och 1971. Nu har ekologitanken börjat tränga igenom. Riksplaneringsrapporten talar på flera ställen om ekologi. Miljöbudgeten är ett försök att få in det ekologiska perspektivet i samhällsutvecklingen. I denna sin ekologiska grundsyn ligger folkpartiet ju före de andra partierna. Tyvärr har förståelsen i jordbruksutskottet för denna ekologiska grundsyn inte varit särskilt stor. Det sägs ibland att miljöpolitiken inte är kontroversiell och partiskiljande. Det är naturligtvis fel. Lika väl som olika partier kan ha olika ambitioner när det gäller försvarets storlek eller socialpolitiken, lika väl kan man ha det när det gäller miljöpolitiken. Årets verksamhet i jordbruksutskottet och kammaren understryker detta. När folkpartiet sökt omsätta sin ekologiska grundsyn i praktisk politik har vi ofta lämnats ensamma. Andra partier har inte i samma utsträckning prioriterat miljöfrågorna. Visserligen har några av våra motioner gått igenom, t.ex. om statsbidrag för miljöinvesteringar inom jordbruket, mer pengar till miljövårdsforskning och ekologisk forskning. Andra krav har helt eller delvis blivit uppfyllda genom att de gått till utredningar. Men ofta har vi tyvärr måst reservera oss. Vi har fått stå ensamma med krav som andra partier borde ha kunnat instämma i. Detta gäller t.ex. tillsyn av oljecisterner, utveckling av miljövänliga bilmotorer, bättre avgasrening av bilar, mer pengar till den för framtiden så väsentliga fusionsforskningen, forskning om biologiska bekämpningsmedel inom jordbruket, bullernormer för fordon och byggnadsplatser, snöfordon. Vi har reserverat oss därför att vi ansett det självklart att om vi i januari ställt ett yrkande som vi ansett angeläget och inga avsevärda sakinvändningar kunnat presteras, så måste vi stå fast vid förslaget i oktober eller november. Det finns flera anledningar till att meningsskiljaktigheter har uppstått. En är regeringspartiets principiella uppfattning att motioner skall avslås. Här kanske vi så småningom kan känna igen våra en gång avslagna motioner i propositioner. Sådant händer. Ett annat skäl är naturligtvis att partiernas ambitioner när det gäller miljö varierar. Bakgrunden kan vara den ideologi som ligger till grund för partiernas politik. Folkpartiet har speciellt betonat de ekologiska aspekterna på miljöpolitiken. Det är naturligt för ett liberalt parti att ta sig an framtidsfrågor, att tro att människan — om hon är förnuftig — kan lösa flertalet samhällsproblem. Detta gäller också miljön. Det marknadsekonomiska systemet kan styras så att det tar hänsyn till miljökraven. Genom stimulanser, avgifter och lagstiftning kan vi få till stånd ett mer konsekvent återbruk av resurser, vilket är en nödvändighet för att vi skall klara både resursproblemen och avfallsproblemen. I vissa delar har socialdemokraterna så småningom kommit fram till samma uppfattning som vi. Detta gäller t.ex. miljöfrågornas internationella aspekter. Båda partierna inser att ekonomiska framsteg och ökad välfärd inte är synonyma begrepp, att priset för framsteg inte får vara misshushållning med resurser. Skillnaden finns också när det gäller synen på ekologin.

som en av flera utgångspunkter vid avvägningar. Att det Socialdemokraterna har ibland en tendens att skylla miljöproblemen på marknadshushållningen som princip, men exempel från diverse länder visar att det inte är det ekonomiska systemet i sig som är avgörande utan snarare betoningen på tillväxten och på bristande vilja och kunnande. Man får inte vara dogmatisk i synen på de medel som krävs på miljövårdsområdet. Varken socialism eller kapitalism löser i sig några miljöproblem. Vi skall använda de medel som är lämpliga, sedan må de kallas vad som he Ta exemplet miljöavgifter. Där motsatte sig socialdemokratin länge tanken som sådan. Den passade väl inte in i systemet. Vi drev frågan i flera år. Allt fler ekonomer gick på vår linje. Socialdemokraterna har nu motvilligt börjat närma sig tanken. En annan ideologisk skillnad som kommer fram om man jämför folkpartiets och socialdemokraternas program gäller synen på människornas medinflytande. Folkpartiet betonar de ideella rörelsernas betydelse och föreslår utvidgning av sakägarbegreppet. Socialdemokraterna talar om att samhället i form av statliga och kommunala organ, politiska fackliga och kooperativa sammanslutningar är den främsta garantin den enskildes möjlighet att påverka utvecklingen av sin miljö. Det är givetvis bra att kunna påverka den vägen, men man har inte mycket till övers för den enskildes egna behov och möjligheter eller för de miljögrupper som har åstadkommit så mycket för att skapa en bättre miljö. En jämförelse mellan socialdemokraternas och folkpartiets program är ganska intressant. Socialdemokratiska kong n antog som bekant ett nytt miljöprogram. Det är inte mycket att säga om det. Det innehåller flera bra synpunkter på t.ex. internationell miljövård, på klyftan mellan rika och fattiga länder. Ser man på de 14 punkterna i programmet kan man hålla med om det allra mesta. Det beror väl dels på att punkterna är mycket allmänna, dels på att partierna, när det gäller allmänna deklarationer, är tämligen överens. Jämför man sakståndpunkter på en rad områden framgår det klart, att folkpartiets program från 1971 står sig mycket väl i relation till det ett år yngre socialdemokratiska programmet. I folkpartiprogrammet finns ett fyrtiotal konkreta krav som inte har någon direkt motsvarighet i det socialdemokratiska programmet. Socialdemokraterna har inte mycket att komma med när det gäller t.ex. oljeskyddet, bullerskyddet och biologisk bekämpning. Centern har ju av någon anledning fått stämpeln på sig att vara ljöpartiet nummer ett. Givetvis har centerpartiets arbete betytt en hel del när det gällt att få miljöaspekter kända, men när det gäller riksdagsarbetet i år kan jag inte se att partiet lever upp till sitt rykte. I riksdagen har centern i år mera sällan försökt driva en progressiv miljöpolitik. Jag hoppas att det programarbete som centerstämman beställde kommer att leda fram till ett progressivt och konkret miljöprogram. Jag skulle kunna peka på en rad andra punkter där meningarna skiljer sig eller där folkpartiet ställer konkreta förslag som inte har någon motsvarighet inom andra partier — men det tar för lång tid. Jag tycker ändå att diskussionerna kring jordbruksutskottets betänkanden under året och även i dag visar att folkpartiet har en progressiv linje i miljöpolitiken. De skillnader som finns mellan partierna i deras syn på miljöpolitiken kommer också fram i detta betänkande. Fru Anér har talat om miljöbudget och miljörapporten. Vi har i detta betänkande också en reservation som behandlar utveckling av mätinstrument och mätmetoder. Reservationen bygger på en motion som syftar framåt. Människans alltmer ökande aktivitet och ständiga strävan att skapa en snabb ekonomisk tillväxt driver fram en rad miljöproblem. Dessa probiem kräver allt större insatser av oss i fråga om miljövård. Men våra åtgärder på miljövårdsområdet, t.ex. fastställande av regler om gränsvärden, måste ske på grundval av fakta som vi fått fram genom en tillförlitlig och noggrann mätoch analysteknik. Motionen nr 367 visar på en lång rad av områden där vi behöver utveckla denna mätoch analysteknik. Vi behöver mäta luftens kvalitet, kontrollera avloppsvattnet, övervaka vattendrags biologiska status och mycket mera. Det finns också en annan typ av mätteknik som vi måste förbättra. Det gäller övervakning och styrning av industriella processer och kontroll av analysmetoder. Det är alldeles sant, som utskottet anför, att ett utvecklingsarbete pågår. Enligt vår uppfattning är det dock ej tillräckligt. Vi anser att det behövs en ökad satsning. Vi reservanter är inte ensamma om vår åsikt. Den delas av alla de tre nstanser som fått yttra sig, nämligen statens naturvårdsverk, tekniska högskolan i Stockholm och Ingenjörsvetenskapsakademien. Anmärkningsvärt är att naturvårdsverket är så defensivt i sin bedömning och anser att vi främst bör satsa på mätteknik som kommer fram i andra länder, främst USA och Japan. Tekniska högskolan och Ingenjörsvetenskapsakademien anser däremot att vi i Sverige har stora resurser och stor fackkunskap inom detta område. Man anser därför att goda förutsättningar finns för att här utveckla en teknologi som ur flera synpunkter kommer vårt land till godo. Men det krävs två saker: ökade ekonomiska resurser och ett sammanhållande organ. Miljövården kräver ny teknik, nya metoder.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

Herr talman! Moderata samlingspartiets ledamöter i jordbruksutskottet har reserverat sig på en punkt, nämligen i reservationen 4, som gäller mätteknik och analyser. Jag skulle först vilja säga några ord till folkpartiets representant, som här inte gjorde någon värdering av moderata samlingspartiets miljövårdspolitik men väl framhävde fördelarna med den egna. Min enda kommentar i det här fallet är att det räcker icke att en miljövårdspolitik är progressiv; den bör också vara realistisk. Vid genomgång av 1971 års miljöpolitiska motioner från de olika partierna finner man icke mycket i folkpartiets motion som har hållit inför riksdagsbehandlingen. Åtskilligt av vad som där står är ju också redan verkställt. Herr talman! Det är alldeles självklart att miljövård och miljökontroll ård — och det är hänger intimt samman. Det vaknande intresset för mi ju trots allt relativt nytt — har ökat anspråken på miljökontroll inom olika områden, och en stor del av vårt arbete på olika fält har gällt just frågor om kontroll av rådande förhållanden, kontroll av miljön. För att kontrollera måste man mäta, och mätning grundas på teknik och apparatur. Vi reservanter har i reservationen 4 till jordbruksutskottets betänkande nr 49 också velat ansluta oss till ett önskemål om en starkare satsning på mättekniken inom miljövården. Jag vill också här bekräfta vad den föregående talaren sade att samtliga remissinstanser har ställt sig ytterligt positiva till kravet på en ökad satsning på detta område. Ingenjörsvetenskapsakademien säger bl.a. att det är ett oundgängligt krav att beslut om tekniska åtgärder fattas på grundval av fakta som erhållits genom en invändningsfri mätoch analysteknik. Jag vet att de närmaste årens insatser på miljövårdsområdet kommer att innebära just krav på tekniska åtgärder av olika slag. Som ett exempel vill jag erinra om att processtekniken i industrin har i sitt produktionssystem inbyggda automatiska mätmoment, där avvikningar resulterar i förändringar t.ex. i tillflödeshastighet eller fördelning av råvarukomponenter. Det sker alltså en återkoppling mellan mätning och styrinstrument. Detta förekommer också inom miljövårdsområdet, och jag tror att det är utomordentligt väsentligt att vi betraktar hela detta område i hög grad som en internationell fråga.

Det vore ju helt orimligt om vi i Sverige inte skulle betjäna oss av de kunskaper som finns i de olika länderna. Det är alltså, som jag säger, utomordentligt viktigt att vi här har ett internationellt samarbete. Jag vill bara hänvisa till det intensiva arbete som pågår runt om i världen för att få fram standardiserade undersökningsmetoder. I april i år ägde ett första möte rum i Gendve med Internationella standardiseringskommissionen för att dra upp riktlinjerna för två nytillsatta kommittéer, Water Purity och Air Purity. Världshälsoorganisationen arbetar på att komplettera European Standards for Drinking Water med gemensamma europeiska analysföreskrifter.

Att en stor del av sådana här framtida mätningar måste automatiseras borde vara självklart, och därför framträder med stor tydlighet vikten av att det här området verkligen får det stöd som behövs för att verksamheten skall bli effektiv. Jag tror att åtskilliga här i kammaren kommer att få uppleva att miljövårdsinsatserna de närmaste åren i vårt land och i andra länder i hög grad kommer att vara grundade på en utveckling av mätoch analyssystemet. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 4 i jordbruksutskottets betänkande nr 49.

Herr talman!

I motionen erinras om att då statens naturvårdsverk tillkom år 1967 så möttes detta verk av goodwill och stora förväntningar på vad det skulle åstadkomma. Dessa förväntningar kom emellertid snart att vända sig till kritik av naturvårdsverkets sätt att agera och av dess begränsade möjligheter att göra det. Som laglig grund för sitt sätt att arbeta har miljövårdsförvaltningen miljöskyddslagen av år 1969.

Vid miljöskyddslagens tillkomst bedömdes tydligen de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna som för stora, om ett ekologiskt synsätt lades till grund för lagstiftningen. Att börja tänka i ett långsiktigt perspektiv då ekonomi och miljö ställs mot varandra framstår däremot som alltmer nödvändigt. Principen för naturvårdsverksamheten inom både lagstiftning och förvaltning kom att bygga på ett alltför kort perspektiv, och arbetsmetoden blev vad man kallar en ”rimlig avvägning”.

Denna s.k. rimliga avvägning sker inom miljövårdsför valtningens egen ram på ett administrativt sätt utanför en direkt politisk kontroll. Ställningstagandena sker i intim samverkan med berörda , att starka ekonomiska partsintressen. Det ligger nära till hands att ant partsintressen här har möjlighet att på ett tidigt stadium påverka såväl den beslutande myndigheten som den allmänna opinionen i den riktning de önskar. Såvitt jag kan se står denna ordning inte i överensstämmelse med en ekologisk syn på naturvården, och den kan sägas ha inneburit en teknokratisering. Miljövårdsförvaltningens beslut innebär i praktiken politiska avgöranden som delegerats dit av lagstiftaren genom att denne avstått från att precisera sig och ange objektiva grunder för besluten. Vad vi yrkar i motionen 1254 är en precisering av miljöskyddslagen. En sådan precisering skulle innebära att lagstiftaren i samband med preciseringen tog ett viktigt politiskt beslut. Detta beslut måste, anser vi, innebära att ekologiska minimikrav tillgodoses och att långsiktiga samhällsekonomiska kalkyler ges företräde framför kortsiktiga företagsekonomiska. för att kunna gabringa ett godtagbart vetenskapligt underlag för en miljöskyddslagstiftning som är preciserad på en ekologisk grund är det nödvändigt att miljöforskningen vid kommande anslagsgivning prioriteras i sådan utsträckning att detta underlag blir tillgängligt så snart ske kan. I jordbruksutskottets betänkande nr 49 har man ansett att det ekologiska betraktelsesättet håller på att vinna anslutning och att det kommer att ges ökat inflytande på den fortsatta förvaltningen av miljön.

I denna bedömning av utredningsrapporten kan jag inte instämma. Jag menar att här framkommer tankegångar som tillgodoser kortsiktiga hänsyn. Beman i första hand inriktad på att träffande industrilokalisering ä minimera de omedelbara verkningarna av utsläppen genom att göra de utsläpp i områden som på kort sikt bäst tål dessa störningar. Detta sätt att resonera anser jag vara byggt på en utspädningsfilosofi — man söker gömma undan miljöstörningarna på ett kortsiktigt sätt. En riktigare utgångspunkt måste vara att man i stället skall göra utsläppen i Nr 121 recipienter där störningarna är lätta att konstatera på kort sikt så att man Onsdagen den bringas att sätta in erforderliga reningsåtgärder i tid, innan man har 22:novamber. 1972 ackumulerat i natursammanhang mycket stora mängder av miljöstörande ämnen. Ett annat uttryck för denna utspädningsfilosofi är att man vill lägga de tunga miljöstörande industrierna vid kusterna, och då främst Västkusten. Jag anser att dessa industrier måste kunna förläggas också till inlandet och att man då måste tillvarata och återanvända utsläppen så långt som möjligt och i övrigt minimera miljöstörningarna till under säkra ekologiska stabilitetsgränser. Liknande kritiska synpunkter på denna utredning med utgångspunkt i ett ekologiskt betraktelsesätt har framförts av herr Takman i ett särskilt yttrande som är fogat till det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu debatterar. Även om jag anser att utskottet i betydande utsträckning skönmålar, måste jag säga att utskottet i sin skrivning är mycket positivt till det ekologiska sättet att se på miljöfrågorna. Som jag tidigare anfört ligger inte ett ekologiskt betraktelsesätt till grund för den nuvarande miljövårdsförvaltningen, varför jag måste tolka utskottets skrivning så, att man på sikt är beredd att lägga detta ekologiska betraktelsesätt till grund för en omarbetning och precisering av miljöskyddslagen. Gör man det blir det möjligt att i fortsättningen inom miljövårdsförvaltningen fatta objektiva beslut, grundade på direkta mätningar i miljön, och det nuvarande avvägningstänkandet skulle kunna avskaffas.

Utskottet hemställer att detta yrkande inte skall föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Utskottet hänvisar här till bestämmelserna i statstjänstemannalagen, där det heter att tjänsteman ej åtaga sig uppdrag eller utföra verksamhet som kan rubba förtroendet till hans oväld i tjänsteutövningen. Vi anser här att det samarbete som förekommer mellan miljövårdsmyndigheterna och kapitalistiska intressen att former måste tillskapas för måste klart redovisas. Vi anser oc allmänheten att öva inflytande på miljöskyddsärendena i ett läge då positionerna och dispositionerna ännu inte hunnit bli låsta. Vi anser att konsultuppdrag av tjänstemän inom miljövårdsmyndighet eller rådgivare till denna hos näringsidkare som är eller kan bli part i mål om miljöskydd inte skall tillåtas. De inkomster som dessa konsultuppdrag leder till kan i sin tur beräknas medföra otillbörliga lojaliteter som kan påverka beslutsfattandet i för miljön menlig riktning. Jag anser att riksdagen mycket väl kan uttala som sin mening att dylika konsultuppdrag, med hänvisning till statstjänstemannalagen, inte kan tillåtas i fortsättningen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här nu anfört vill jag yrka bifall till reservationen 2 av herr Takman.

Herr talman! Man har från folkpartiets sida passat på tillfället att i samband med riksdagsbehandlingen av detta ärende göra vissa värderingar. Det här ärendet handlar ju om mätinstrument, analyser och jämförande kalkyler, och med den utgångspunkten kan jag förstå det. Det skulle emellertid vara mig främmande att ge mig in i ett försök till en värdering eller gradering av eget politiskt arbete.

Detta är naturligtvis fullt tillåtet, och jag skulle helst inte vilja debattera den detaljen. Men låt mig ändå försöka att ge ett råd i all vänlighet. Den här stämpeln får man aldrig på sig genom att själv gå omkring och tala om hur duktig man tror att man är. En regel, som jag tycker hör hemma i detta sammanhang, är att ingen kan höja sig själv en enda millimeter i något sammanhang genom att försöka sänka en medmänniska, en konkurrent, en rival eller en medarbetare. Om man skall lyckas, exempelvis med miljövårdsarbetet, tror jag tvärtom att det kan vara bra att följa ett annat gott råd — fru Sundberg var inne på den saken nämligen att man bör försöka vara realistisk. Ett realistiskt handlande i miljövårdsarbetet är t.ex. att lägga fram realistiska, sakligt väl underbyggda motioner som efter hand vinner riksdagens bifall och därmed får de effekter i samhället som vi önskar. Jag kunde ge massor av exempel på sådant miljövårdsarbete. Men jag tycker att det kanske inte riktigt hör hemma här. Jag skall inskränka mig till att nämna ett par exempel som hör samman med dagens frågor. Reservanterna, fru Anér och herr Strömberg, anför att ekologin och detta att kunna mäta exakt vad som händer omkring oss tillhör morgondagens progressiva miljöpolitik. Det är riktigt, men det gäller inte bara morgondagen, för det är någonting som vi redan är en bra bit inne i och arbetar med. Att dessa båda reservanter inte riktigt vet vad som hände på 1960-talet, har jag full förståelse för. De tillhörde ju inte riksdagen då och hade kanske inte tillfälle att följa den tidens politik. Men vad som hände i riksdagen på 1960-talet utgör bakgrunden till miljökontrollutredningen, som i början av 1973 framlägger ett mycket omfattande förslag. Utredningen har där utnyttjat all teknisk expertis som finns i detta land just när det gäller att skissera mätsystem och informationssystem i miljövårdsfrågor. Då tycker jag inte det är realistiskt att hänga på en reservation och låt hänt. Den utredningen har arbetat länge till följd av bifallna motioner på 1960-talet. En annan mycket viktig fråga — det skulle vara mig helt fjärran att på någon punkt vilja debattera vad som sagts här när det gäller miljövårdsambitionerna, eftersom det är rätt och riktigt — är att vi måste försöka mäta välfärdens innehåll. Det räcker inte med bruttonationalprodukten som mätvärde. Men inte heller detta är något nytt. Jag kan erinra om många roliga episoder i riksdagen, då talare har beskyllts för att sväva litet i det blå när de försökt att skissera sådana här system, att begagna dessa inte s som om ingenting har kvantifierbara variabler och att lägga dem till grund för en bedömning av vad välfärden innehåller. Det har hänt en del. Det jag tycker är intressant i detta sammanhang är miljökostnadsutredningen. Den heter så, fru Anér. Det finns ingenting som heter miljöresursutredningen. Det fanns någonting tidigare som hette naturresursutredningen. Den har avslutat sitt arbete. Nu finns det någonting som heter miljökostnadsutredningen, och det är den fru Anér menar när hon hela tiden talar om miljöresursutredningen. Miljökostnadsutredningen tillsattes till följd av en bifallen motion. Miljökostnadsutredningen deltar i detta arbete, och det måste vara något mycket väsentligt för den. Det är helt självklart att dess viktiga arbete är att mäta vad uteblivna miljöinsatser kan betyda. Därför har jag inte kunnat skriva på reservationen som antyder att ingenting skulle ha hänt i detta sammanhang. Fru Anér har på ett mycket riktigt sätt talat om vad miljöbudgeter innehåller. Beskrivningen var korrekt och intressant och innehåller rätt trevliga formuleringar. Men inte heller den är så särskilt ny för riksdagen. Jag tror att miljöbudgeter måste göras upp i varje särskilt sammanhang i de konkreta frågorna. Jag kan berätta att i trafikbullerutredningen, som är mitt uppe i ett intensivt arbete, använder vi oss av det systemet att vi har tagit experter till hjälp, företagsekonomer och nationalekonomer. De hjälper oss att försöka skapa s.k. miljöbudgeter. Jag tror också att det på sikt är riktigt att sådana måste förekomma i många sammanhang och kopplas direkt till de konkreta förslag som man har att hantera. Men förslaget här, att man helt plötsligt skulle fatta ett rent allmänt riksdagsbeslut och med en svepande gest över hela fältet göra upp en rad miljöbudgeter, har reservanterna egentligen själva tillbakavisat i sin reservation, där jag tycker de uttrycker sig korrekt med orden ” — — — tekniken befinner sig ännu på ett ganska primitivt stadium, och några fullständiga eller fulländade resultat väntar sig ingen”. Vidare sägs att det är rimligt ”att utredningen om miljövårdens kostnader får i uppdrag söka sätta upp några modeller till sådan budgeter på några särskilt viktiga områden”. Det är inget fel i den formuleringen, men den beskriver ändå värdet av framställningen; man kan ju inte bara så här utan vidare begära miljöbudgeter som helt plötsligt skall omfatta allting. Jag tror i stället att sådana måste upprättas i samband med förslag till konkreta miljövårdsåtgärder.

Vi tror att det är den viktigaste grunden för en lösning av de stora miljöproblemen på sikt och skydd för våra naturresurser. Om detta och om hur man skall klara decentraliseringen är man ju inte riktigt enig i politiken. Jag ber om överseende, herr talman, för att att mitt anförande kommer att ta mer än 10 minuter, men det har hänt en hel del under debatten som har gjort att jag höll på att glömma att tala om min egen motion. Nr 121 I motionen 1265 har vi anhållit om att få till stånd någonting som Onsdagen den skulle kunna kallas en ekologisk riksplan. Vi har nöjt oss med de 22 november 1972 uttalanden som görs i utskottets skrivning av utskottets majoritet. Det är ett par saker som vi har pekat på i det sammanhanget, exempelvis att en målsättning för forskning och planering måste vara att resurser, som tas från naturen, i så stor utsträckning som möjligt skall återföras i naturens kretslopp. För att vi skall uppnå detta måste enligt motionärernas mening en ekologisk riksplan upprättas som underlag för den framtida planeringen. Där har, som redan har citerats i debatten, utskottet skrivit att man helt delar uppfattningen att en ekologisk grundsyn är en nödvändig utgångspunkt för hushållningen med våra naturresurser. Man har därvid uttryckt förhoppningen att detta skall bli det första steg som tas för den hushållning med mark och vatten som riksdagen snart kommer att få ta ställning till. På detta stadium har vi som motionärer nöjt oss med utskottets skrivning utan att reservera oss. Det är kanske litet anspråkslöst — det kan jag medge — men det är en skrivning som på sikt förpliktar. Vi har dock i vår motion klart sagt ifrån att vi tror att en decentralisering är det enda sättet att klara detta på längre sikt. I majoritetsskrivningen sägs att man tror att vad som önskas i motionen 1265 ”kommer att i väsentlig grad tillgodoses utan att riksdagen i nu ifrågavarande sammanhang behöver vidtaga någon särskild åtgärd”. Detta kan man ju n sig med, om man inte nödvändigtvis har behov av att reservera sig för reservationens egen skull. Jag vill gärna verifiera att det har hänt väldigt mycket inom miljövårdssektorn under senare år — vilket innebär att realistiska förslag måste vara konkreta och ganska exakt preciserade. Detta är kanske förklaringen till att vi inte använt de svepande formuleringar, som tycks te sig nog så lockande och eleganta för reservanterna. Här föreligger även en del andra reservationer. Frågan om mättekniken tror vi i nuvarande skede löses på bästa sätt och så långt det är möjligt i enlighet med det förslag som kommer att framläggas av miljökontroll utredningens avdelning 1 i början av 1973. Detta är förklaringen till att vi från centerpartiets sida ställt oss bakom utskottsmajoritetens förslag. I vad gäller ekologin är nog ännu inte sista ordet sagt.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
Herr talman! Huruvida det här med miljöbudgeter är något nytt eller inte behöver jag egentligen inte säga mycket om, eftersom alla fyra remissinstanserna alldeles tydligt har visat att de tycker att det är nytt. Somliga tycker att man fördenskull inte skall införa det, medan somliga tycker att det fördenskull är mycket viktigt att man gör det. Jag är medveten om att det finns utredningar — jag hart.o.m. haft nära personlig kontakt med åtminstone den ena av dem — men det som miljökontrollutredningen och andra utredningar lägger fram är inte det omfattande beslutsunderlag som vi efterlyser. Jag har naturligtvis på intet sätt kommit på det här som någon egen idé — man arbetar på denna sak i många länder. Den amerikanska kongressen håller t.o.m. på att sätta upp ett eget institut för att skaffa sig beslutsunderlag. Fru Thorsson är tyvärr inte närvarande i en kammare, men jag skulle vilja citera vad hon för bara några dagar sedan sade på Svenska naturskyddsföreningens natuvrvårdskonferens. Det gällde de globala miljöproblemen, men det stämmer lika mycket in på våra. Hon sade att allt hänger ihop med allt, och eftersom varje åtgärdsled måste planeras inom ramen för en helhetssyn osv. ”måste vi lära oss att handskas effektivt med den ofantliga materia av fakta och sammanhang det här gäller. Vi har ännu inte redskapet för detta.” Detta är sagt närmast om det globala planet, men jag tror nog att det gäller precis lika mycket för det nationella. Det är precis den här sortens redskap som jag anser att vi måste göra ytterligare ansträngningar för att skaffa oss. Det är i denna anda jag skrivit reservationen.

Herr talman! Ett av ärendena i dag handlar om en årlig miljörapport. En av fördelarna med en sådan skulle vara att man en gång om året fick en ordentlig generaldebatt här i kammaren om miljöns tillstånd i vårt land. Det skulle vara ett slags remissdebatt om miljöfrågor. Det är ganska naturligt att man vid slutet av ett riksdagsår, någon av de sista gångerna vi har stora mi renden uppe, sammanfattar vad som hänt under det året i riksdagen. Vi bör då försöka lägga något vidare aspekter på debatten än som framkommit i de reservationer som är uppe. Det finns anledning att göra detta, eftersom två av partierna har ganska nya miljöprogram. Ett tredje parti har från sin årsstämma begärt att man skall utarbeta ett sådant. Då är det ganska naturligt att man studerar detta litet. Jag har sagt detta mot bakgrunden av att folkpartiet i år står ensamt bakom ett stort antal reservationer. Jag skall räkna upp en del av dem.

Realism kan inte bara vara att lägga fram förslag som eventuellt går igenom i riksdagen. Det är ju inte vi som bestämmer om så blir fallet. Realism måste också vara att försöka framlägga sådana förslag som syftar litet framåt. Har ett parti, som i det här fallet, en ideologisk och ekologisk grundsyn, då är det också realistiskt för det partiet att komma med förslag som pekar framåt.
Herr talman! Herr Strömberg konstaterar att folkpartiet står ensamt bakom många reservationer. Jag vet inte om man önskar vara det eller inte, men ett är säkert, nämligen att man inte behöver vara fullt så ensam om man är realistisk. Fru Anér sade att frågan om att mäta välfärdens innehåll och jämförande miljöbudgeter var någonting nytt för en del remissinstanser. Ja, det är möjligt. Men det behöver fördenskull inte betyda att det är någonting nytt för riksdagen.

Herr talman! Ibland blir man ensam om ett förslag, och fråga är då om det är realistiskt eller ej. Folkpartiet är t.ex. ensamt om att försöka få mer pengar för satsning på forskning om fusionsenergi. Är icke det någonting realistiskt? Under alla förhållanden måste vi försöka få fram nya energiformer, och enligt vår uppfattning måste det vara realistiskt att så snabbt som möjligt försöka att öka forskningen på detta område för att kunna lösa de stora energiproblem som finns. Det är en följd av en ekologisk grundsyn. Vi har inte förbjudit någon annan att skriva under reservationen, men tyvärr blev vi ensamma om den.
Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, därför att det är tillräckligt många inlägg ändå. Herr Strömbergs första anförande gjorde emellertid att jag ser mig nödsakad att begära ordet. Temat i hans anförande var: Hurra, vad vi är bra i folkpartiet! Det var ett rent valtal och rörde mycket litet det ärende som just nu behandlas. Som väl är så är det mycket sällsynt med sådana anföranden här i riksdagen. De fyller ingen som helst funktion i den här församlingen. Herr Strömberg kan inte vinna en enda ny väljare här. Det är bättre att han håller sådana anföranden utanför riksdagen. Visst är det tacknämligt att folkpartiet har vaknat till insikt om att miljöfrågorna är viktiga. Det är bara litet sent påtänkt. När de här frågorna i början på 1960-talet först lanserades, lyste folkpartiet i allmänhet med sin frånvaro i eventuella reservationer. Det är först på senare år, när folkpartiet har börjat gå kräftgång, som man tycks ha kommit på den idén att kanhända man kan bättra på situationen om man försöker knycka litet av framför allt centerns miljöpolitik. Jag vet inte om man resonerar på det sättet, men det ser ut så i varje fall. Och då kommer man många gånger med rena överbud och med ofta ganska orealistiska krav. Eller också ställer man krav på saker och ting som allaredan är i gång och det bara är att avvakta under den tid som behövs för att en sak skall värka fram. Herr Strömberg sade med mycket stark känsla i rösten: Vi har oftast fått vara ensamma om reservationerna. Till det vill jag gärna säga att den allmänna uppfattningen i jordbruksutskottet — och jag har penetrerat saken och funnit att man har samma uppfattning i vissa andra utskott är den att det är praktiskt taget omöjligt att skriva folkpartisterna till lags — det må vara aldrig så positiva skrivningar. De skall reservera sig till varje pris. Det tycks så i varje fall. Naturligtvis har man full rätt att reservera sig, men det ser märkligt ut att detta liksom är en genomgående tendens precis som om det skedde på order från någon överordnad. Man får tro vad man vill och ha sina egna funderingar, men nog ser det som sagt litet märkligt ut. Miljöfrågorna är alla i hela sin vidd så pass viktiga att det är inget parti som i dag nedvärderar dem. Vi har alla samma intresse för dem, det är jag fullkomligt övertygad om. Vi skall inte försöka göra några graderingar och säga att den ene är bättre än den andre — det är alldeles riktigt som herr Larsson i Borrby sade. Jag skulle vilja bättra på hans formulering och säga: Man höjer aldrig sig själv genom att trampa ned en annan. Det är en regel som gäller inte minst i det politiska livet, och den bör gälla framför allt i det här huset. Miljöfrågorna är så viktiga att vi bör vinnlägga oss om samarbete och samfällda insatser så långt det är möjligt. Demonstrationer och överbud leder mycket sällan till positiva resultat och gagnar sällan det politiska arbetet. Jag ber att få instämma i herr Larssons yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I min genomgång av årets arbete i jordbruksutskottet fanns tydligen det som var väldigt känsloladdat. Vad jag har gjort är att jag har summerat arbetet i det här utskottet under året. Jag har inte hållit något valtal. Det är möjligt att herr Hansson i Skegrie nu gjorde det. Var skall man annars summera ett arbete i riksdagen, om man inte gör det här. Det är väl här det hör hemma. Herr Hansson säger att det här rör sig om ett överbud. Jag betraktar det inte som överbud om man t.ex. begär ökade anslag till forskning kring fusionsenergin. Jag har inte den uppfattningen att jag är här i riksdagen för att skriva ihop mig med andra i utskottet under alla förhållanden. Jag är också här för att tala om vilka åsikter jag har och vilka åsikter jag har blivit vald för och för att föra fram de åsikterna. Om ett utskott har andra åsikter och jag blir överröstad är det självklart att jag reserverar mig. Den styrning som herr Hansson antydde finns inte inom vårt parti. Man kan fråga sig var herr Hansson har fått exemplet från. Jag är beredd att samarbeta, men inte på vilka villkor som helst. När inte de åsikter jag anser riktiga kommer fram, måste jag bryta samarbetet i så måtto att jag skriver en reservation. Det anser jag vara det riktiga handlingssättet. Efter de riktlinjerna har jag agerat under året.
Herr talman! Jag ber bara att få fästa uppmärksamheten på att i de fall folkpartiet ensamt har stått för en reservation har de fyra andra partierna varit eniga. Jag skulle vilja fråga kammaren, var det är sannolikast att det rätta ligger: hos den ensamma vargen eller hos de fyra som har blivit eniga och kunnat skriva sig samman.

Herr talman! Jag får väl säga som herr Hansson i Skegrie gjorde att jag inte heller hade tänkt lägga mig i den här debatten, men herr Israelssons anförande fick mig att gå upp. Jag tycker inte att hans insinuationer beträffande tjänstemän i naturvårdsverket och andra befattningshavare som är anställda som rådgivare åt samhället i naturvårdsfrågor bör få stå oemotsagda. Nu är det inte herr Israelsson som först kom med den här idén. Den framfördes för ett och ett halvt år sedan av baronen och docenten Palmstierna, som blev vederbörligen avhyvlad för de tankegångarna, så herr Israelsson är i och för sig i fint sällskap. Det finns ingen som helst anledning att misstänkliggöra de offentliga tjänstemännen på det sätt som indirekt har skett i kommunisternas reservation. Lagstiftningen på den här punkten är alldeles klar; det sägs att tjänstemän inte får åta sig sådana extra uppdrag som kan rubba tilliten till deras tjänsteutövning. Om de missbrukar sin ställning i tjänsten på grund av hänsyn till dem som har gett dem ett extrauppdrag, herr Israelsson, gör de sig faktiskt skyldiga till tjänstefel. Jag vet ingen inom det här området — herr Israelsson har kanske andra informationer - mot vilken man ens har anmält misstanke om att han skulle ha begått ett sådant här brott. För tre veckor sedan stod en kommunist i den här talarstolen och talade sig varm för att staten inte skulle ingripa med lagstiftning i arbetsmarknadsfrågor. Det gällde visserligen ett annat område än det som nu är aktuellt, men det fanns tydligen en varm och stark känsla hos honom att staten skulle hålla sig utanför det som arbetsmarknadens parter kunde göra upp. Nu skenar kommunisterna i förväg när det gäller att bestämma vad tjänstemän får lov att göra på sin fritid. Det är ingen riktig konsekvens i inställningen till arbetstagarna från kommunisternas sida. Det finns väl inte anledning att spilla så många fler ord på den här saken, men jag vill ändå säga till kommunisterna att detta område inte är det enda offentliga där man i så fall skulle kunna gå ut och misstänkliggöra folk, utan det gäller faktiskt för hela statsförvaltningen och en stor del av den kommunala förvaltningen. Jag skulle nog, herr Israelsson, vilja säga att det finns större anledning att tro, att de konsulter som lånar ut sina tjänster till näringslivet och åt annat håll gör sitt bästa för att förmå sina uppdragsgivare att handla på ett sätt som står i överensstämmelse med gällande regler — något som är till fördel för miljöutvecklingen i vårt land — än det är att tro motsatsen.
Herr talman! Herr Lidgard sade att jag inte var först med det här, och det är riktigt. Samma tankegångar har framförts av docent Palmstierna. Yrkandet i motionen är i och för sig inte något angrepp på tjänstemännen i statens naturvårdsverk. Tjänstemännen i statens naturvårdsverk är precis på samma sätt som jag själv och herr Lidgard och andra här i kammaren vanliga människor, men vanliga människor är underkastade vissa lagar som de följer i stort sett. En av de lagarna är att man visar en viss lojalitet mot en som till stor del betalar ens livsuppehälle. Kommer man att ha s.k. extraknäck inom ett område där uppdragsgivaren är part i ett mål som man själv skall behandla, så är det mindre välbetänkt att sådant förekommer. Utan att göra något angrepp på tjänstemännen i statens naturvårdsverk så anser jag att yrkandet är fullt riktigt. Jag vill bara klarlägga det. I övrigt vill jag säga att tjänstemännen i naturvårdsverket utgör en integrerad del av den statsapparat som vi har och som heller inte kan undgå att påverkas av den klasskaraktär som vårt samhälle nu har.
Herr talman! Jag hör att herr Israelsson säger att hans anförande och herr Takmans reservation inte är menade som angrepp mot de här tjänstemännen. Men vi hör ju också allesammans att han insinuerar att naturvårdsverkets tjänstemän skulle vara mera mottagliga för bestickning än andra.
Herr talman! De frågor vi nu diskuterar är viktiga ur många synpunkter, och jag tror att det skulle vara till skada för hela det arbete som vi alla eftersträvar, om någon skulle vilja påstå att bara ett parti har ägnat sitt intresse åt dessa frågor. Det är ingalunda på det sättet. Den som vill läsa utskottsbetänkandet kan ju konstatera att de andra partierna har varit precis lika intresserade av de här frågorna som folkpartiet har varit. Utskottet har hänvisat till alla de utredningar som pågår inom området osv., och när de så småningom presenterar sina resultat får vi väl ytterligare penetrera detta. Vi har kanske — i varje fall vågar jag säga det för min personliga del — en alltför dålig grundsyn när det gäller de ekologiska problemen. Herr Larsson i Borrby vill ha ett ekologiskt system som täcker hela landet, och det är klart att det vore önskvärt att få ett sådant. Vi har fått de ekologiska problemen i Östersjön kartlagda, och vi vet att naturvetenskapliga forskningsrådet nu håller på att utarbeta fö slag när det gäller barrskogens ekologi — det är känt i varje fall för fru Anér att så är fallet. Det är litet tråkigt om herr Strömberg känner sig ensam. Då var det inte mycket värt att herr Hansson i Skegrie räckte honom handen. Han känner sig trots allt lika ensam, och i den trätan tänker jag inte delta. Jag skall inte heller försöka komma fram till vem som var först på det här området. Herr Hansson i Skegrie sade att den här entusiasmen inte i fanns i början på 1960-talet. De här frågorna kom inte upp 1960. Alla som deltog i utskottsbehandlingen av detta ärende vet att upplysningstjänsten fått tag i en motion som var daterad redan 1902, och i den tog motionärerna upp just de här naturvårdsproblemen. Inga partibeteckningar var utsatta efter motionärernas namn, men en sak är klar, nämligen att de varken kom från centerpartiet eller folkpartiet. Vi kan således lämna den delen av problemet åt sidan. Jag vill gärna säga att vi i vårt parti är väl medvetna om hela detta stora problemkomplex. Vi har utarbetat och antagit ett miljövårdsprogram, som vi systematiskt arbetar efter, och vi är beredda att medverka till alla konstruktiva lösningar på detta område. Jag tror att vi gemensamt kan uppnå bättre lösningar än om vi gör som herr Strömberg och säger: det är bara folkpartiet som har ägnat sig åt dessa frågor.

Onsdagen den Herr talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer. Herr 22 november 1972 Strömberg var inne på den ideologiska bakgrunden till miljöfrågorna och sa I — — tog upp de problemen. Han sade bl.a. att den ideologi som låg bakom MUTCKrgReR kunde ha betydelse för hur man tog ställning till mi tiken, m.m. jöfrågorna. Han sade att varken socialism eller kapitalism kan lösa dessa frågor i sig — och så långt kan jag ge honom rätt. Men jag vill, innan vi slutar den här debatten, framhålla att jag för min del — och många med mig — anser att det går lättare att komma till rätta med dessa frågor inom ett socialistiskt system, där man kan ta hänsyn till de totala ekonomiska sammanhangen, vilket är mycket svårt att göra i det system vi nu har. Herr Lidgard reagerade mycket häftigt över att vi hade nämnt tjänstemännen i statens naturvårdsverk. Till att börja med vill jag rätta till en felaktighet i det han sade. Han anförde att jag skulle ha sagt att tjänstemännen i naturvårdsverket är mer bestickliga än andra. Det sade jag faktiskt inte! Jag sade bara att de är vanliga människor som vi andra och antagligen reagerar på samma sätt. Jag vill faktiskt vara så ofin, herr Lidgard, att jag i debattens slutomgång vill insinuera att herr Lidgard kanske själv har haft någon guldvittring och att det leder till att han reagerar på det här häftiga sättet.
Herr talman! På det som herr Israelsson senast anförde skall jag inte svara. Jag vill bara påpeka att jag inte har påstått att herr Israelsson sagt att de tjänstemännen är mer bestickliga, men jag har sagt att han i sitt anförande insinuerat det och talat som om han ville få oss att tro det.

Herr talman! För några månader sedan avlämnade havsresursutredningen ett betänkande, Utnyttjande och skydd av havet. Utredningen lämnar en både välkommen och värdefull översikt över olika möjligheter att utnyttja haven och deras resurser. I ett av kapitlen lämnas en utförlig översikt över det internationella marinvetenskapliga samarbetet. Detta utbyte är stort, förvirrande stort. Vi har samarbete genom olika FN-organ och ett antal mellanstatliga organ utanför FN. I den senare gruppen finns bl.a. två vetenskapliga grupper biologer respektive oceanografer som har bildat grupper med deltagare från alla Östersjöländerna. Slutligen finns det också en lång rad nordiska organ. Den som läser folkpartimotionen av herr Ahlmark m.fl., i vilken krävs dels en utredning i syfte att upprätta en svensk kommission för Östersjön, dels ett initiativ från svensk sida till en utredning mellan Östersjöländerna om inrättande av en permanent Östersjökonferens, tycker nog att motionen är berättigad. Läser man sedan jordbruksutskottets betänkande tycks allt vara gott och väl; allt som kan göras görs. Men så är det inte. Havsresursutredningen visar att med undantag för de två vetenskapliga grupperna finns inget samarbete i dessa frågor mellan alla Östersj Men ett samarbete behövs. Motionen påvisar hur vi kommer att få nya gränser till ”nya” stater Sovjet, Polen, Östoch Västtyskland. Exploateringen av Östersjön kommer att öka. Frågan om sjötrafiken kräver skärpt uppmärksamhet. Redan går fartyg på över 100 000 ton genom Östersjön. Sjömätningen behöver s över. Man måste reglera fisket. Östersjön är gemensam recipient för alla staterna. Alla dessa frågeställningar och flera måste klaras ut. Det är bråttom. Låt mig med bara ett exempel belysa vilka oerhörda risker vi tar när vi inte organiserar ett samarbete med alla Östersjöländerna. För ett par veckor sedan gick ett tankfartyg, Aegis Star, lastat med 18 000 ton olja på grund utanför Gotland. Fartyget sprang läck. En del olja rann ut i havet. Aegis Star seglade under s.k. bekvämlighetsflagg. Enligt uppgifter i pressen var fartygets gyrokompass, radaranläggning och autopilot ur funktion. Aegis Star tycks i stort sett ha gått på känn över Östersjön. Det äri dag möjligt för ansvarslösa redare att registrera sina fartyg i länder där sjöfartsbestämmelserna medger nästan vad som helst. Exemplen är många. I Göteborg fick man påhälsning nyligen av ett fartyg, Bulk I registrerat i Cypern. Inte heller det fartyget kan väl hälsas välkommet i svensk hamn. Visserligen talar vi om havens frihet. Men skall vi verkligen tolerera att icke sjövärdiga fartyg under bekvämlighetsflagg får komma in i Östersjön? Vad skulle ha hänt om Aegis Star totalhavererat vid Gotland med 18 000 ton olja? Är inte tiden nu mogen för att Östersjöländerna gemensamt hindrar sådana fartyg att komma in i Östersjön? Men för det behövs ett samarbetsorgan som omfattar alla länder runt havet. Utskottet har sagt i sitt betänkande: ”Utskottet finner för sin del anledning anta att åtgärder i motionernas syfte kommer att vidtas så snart förutsättningar härför föreligger.” Sedan jordbruksutskottet skrev sitt betänkande har det bara gått några dagar, men samtidigt har dessa få dagar blivit en hel epok. En helt ny situation har inträtt. Det land som utskottet så skickligt undgått att nämna, DDR, skall nu erkännas av Sverige, Finland och Danmark. De båda tyska staterna kommer att slutligen underteckna ett fördrag som reglerar deras inbördes förhållanden. I detta läge har den unika situationen inträtt att jordbruksutskottets betänkande helt har förlorat sin substans och hänger i luften. Kvar står i dag endast reservationen. När utskottets majoritet senare kommer till tals här, utgår jag ifrån att dess talesman yrkar bifall till reservationen. En helt ny situation har inträtt. I detta nya läge är det angeläget att Sverige — det land som har mest kust längs Östersjön — snarast tar initiativet till en permanent Östersjökonferens. Ett första omedelbart steg bör då vara att utreda hur den svenska kommissionen bör se ut. Herr talman! När motionen 538 skrevs var ändamålet att arbeta för att rädda Östersjön åt framtiden. Medvetet skrevs motionen så att den konkret föreslog en svensk beredskap för det bättre politiska klimat som vi hoppades skulle komma. I dag är den klimatförändringen en verklighet. Sveriges riksdag kan och bör då se till att något omedelbart görs för att rädda Östersjön. I dag är riksdagen helt oförhindrad att gå på motionens linje. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! När jag anslöt mig till reservationen var det i första hand för att understryka behovet av en permanent Östersjökonferens. Utskottets majoritet har med underbar mildhet och varsamhet konstaterat att ”speciella svårigheter föreligger när det gäller att få samtliga Östersjöstater inlemmade i ett fast samarbete i Östersjöfrågorna”. Alla vet vad detta betyder, och jag tycker inte man hade trampat in på utrikesutskottets domäner om man klart hade sagt ut att dessa speciella svårigheter är förknippade med Tyska demokratiska republiken. Men sedan jordbruksutskottets betänkande justerades har ett par historiska händelser inträffat. Grundfördraget mellan DDR och Västtyskland har preliminärt undertecknats, och parlamentsvalet i Västtyskland den 19 november gav en klar majoritet för den avspänningspolitik som bär regeringschefen Brandts och utrikesminister Scheels signaturer. Det bör alltså inte längre vara gångbart att komma med sådana bisarra formella skäl mot ett erkännande av DDR som har förekommit nu under så många år. Både statsministern och utrikesministern har för övrigt i kommentarerna till söndagens valresultat i Västtyskland antytt att ett svenskt erkännande av DDR kan vara nära förestående. Det är verkligen angeläget att det blir förhandlingar på regeringsnivå och inte bara på lägre nivå med samtliga Östersjöstater om en sanering av Östersjön och en sträng kontroll över vad som släpps ut där. Det är inte många år sedan samtliga svenska städer och andra tätorter utefter ostkusten släppte ut allt sitt avloppsvatten orenat eller i något fall låggradigt renat i Östersjön, och vid debatten här i kammaren i går bekräftades att Danmark fortfarande nonchalerar denna mycket viktiga del av miljövården. Ännu allvarligare är säkerligen de industriella utsläppen. I debatten i går nämndes DDT, kvicksilver och PCB som förgiftar vattnen för mycket lång tid, för decennier och kanske sekler. Vi har dessutom oljan, som herr Strömberg påpekade, och vi har plastprodukter i enorma mängder. De kanske inte spelar stor roll från kemisk synpunkt i det här sammanhanget, men de bryts knappast någonsin ner och kommer att orsaka svårigheter för fisket och olyckshändelser för sjöfarten i all framtid. Det är högst sannolikt att Östersjöstaterna förr eller senare måste enas om ett program för att få bort de enorma mängder plast som finns överallt i Östersjön. Det blir en stor och dyrbar saneringsaktion, men om den inte redan är nödvändig så blir den snart nödvändig. Ett problem som olyckligtvis är alltför litet belyst för att man med någon grad av säkerhet skall kunna gissa sig till omfattningen är problemet med allsköns radioaktiva avfallsprodukter.

Nu har vi väl framför allt radioaktiva produkter från andra områden som är mindre belysta. De som arbetar med klyvbart kärnkraftmaterial är i vårt land väl kontrollerade och själva mycket vaksamma för att inte kärnkraften skall komma i vanrykte. Men radioaktiva avfallsprodukter kommer också från industrin och i viss mån från sjukvården, och vi vet faktiskt ganska litet om det problemets omfattning. Därför är det hög tid att vi får en kontroll över vad som släpps ut i Östersjön, och för att den kontrollen skall komma till stånd måste det till ett samarbete på hög nivå mellan samtliga stater kring Östersjön. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Att det föreligger stor fara för Östersjön är väl uppenbart för oss alla. Där har säkert ingen av riksdagens ledamöter en annan mening. Jag behöver bara peka på att Östersjöns vatten endast halveras med nytt vatten på 30 år. Det säger ju mycket, speciellt om man betänker vilken lång kust som omsluter detta i förhållande till kuststräckan relativt lilla hav. Därför är det nödvändigt att kraftiga åtgärder vidtas för att stoppa föroreningen och, i den mån detta är möjligt, återställa kvaliteten på Östersjöns vatten. Men tyvärr är Sverige i det fallet en av de större syndarna på grund av sin långa kuststräcka och de stora mängder industriavlopp som nu rinner ut i Östersjön. Den saken har vi dock observerat och är nu på gång med att försöka bemästra farorna. Som framgår av jordbruksutskottets betänkande ägnas också Östersjö frågorna nu mycket stor uppmärksamhet, och problemen är föremål för åtgärder i flera sammanhang. Redan 1968 fick naturvårdsverket Kungl. Maj:ts uppdrag att syssla med Östers öproblemen, och i verket ägnar man nu stor uppmärksamhet åt det arbetet, som dock är helt beroende av vilka medel som ställs till förfogande för forskning på området. Man kan också säga att det är en broms i det arbetet, om de medel som man skulle vilja ha för det ändamålet inte räcker till. Förra året rekommenderade jordbruksutskottet att de undersökningar fullföljdes som nu görs i naturvårdsverkets regi, och utskottet förordade att tillräckliga medel härför ställdes till förfogande. Men de kostnader härutöver som ett bifall till reservationen skulle föra med sig måste falla utanför de gängse anslagen, som sannerligen inte räcker till det också. Av utskottets betänkande framgår hur omfattande hela denna verksamhet är. Jag behöver här inte orda om den saken utan hänvisar bara till vad som står på s. 2 i betänkandet. Utskottet har tidigare bringat till Kungl. Maj:ts kännedom hur betydelsefullt utskottet anser det vara med internationellt samarbete när det gäller Östersjöproblemen, och ett sådant samarbete har också etablerats. År 1970 hölls sålunda i Visby en konferens som syftade till att fö I den konferensen deltog staterna runt Östersj öka förekomma oljeskador i Östersjön. Strömberg ansåg vara så viktigt har vi alltså, kan man säga, redan startat; alla berörda stater har varit samlade och diskuterat problemet med eventuella olyckor med stora tankfartyg osv. Jag skall inte ta upp tiden här med det; utskottet har flera gånger tidigare påpekat vilka skyddsåtgärder som redan nu har vidtagits för att försöka förhindra oljekatastrofer på havet. Konferensen i Visby ledde också till en överenskommelse om samarbete just i syfte att försöka förebygga oljeskador på sjön. Vi har i år fattat beslut om Sveriges anslutning till en internationell konvention för bekämpande av oljeskador. Bakom beslutet stod ett enigt utskott, och det var en enig riksdag som fattade det beslutet i enlighet med en proposition från Kungl. Maj:t. Det har varit det känner säkert alla till ett svensk-sovjetiskt symposium där även representanter för Finland deltog. Där bildades en arbetsgrupp, vari dessa tre länder deltar. Man syftar i denna arbetsgrupp till att få alla stater runt Östersjön att ansluta sig till detta arbete. För en tid sedan uttalades det från polsk sida att man var intresserad av att delta i behandlingen av Östersjöproblemen. Enligt det interpellationssvar som avgavs i går kväll av jordbruksministern avser man att nästa år hålla ett nytt symposium i Sovjetunionen, till vilket samtliga stater runt Östersjön skall inbjudas. Den svenska regeringen har enligt vad som sades i interpellationssvaret tagit initiativ till en ny konferens 1973 med en inbjudan till alla Östersjöstater. Efter söndagens val det har apostoferats här tidigare till den västtyska förbundsdagen torde varje hinder för ett svenskt erkännande av DDR ha bortfallit. Det är att hoppas att ett sådant erkännande så snart som möjligt blir verklighet. Riksdagen kommer för övrigt att under den återstå ionen få ta ställning till en motion som kräver detta, såvida inte regeringen förekommer motionen genom att dessförin nan själv ta initiativet, vilket jag i så fall hälsar med tillfredsställelse — jag skall inte alls beklaga om motionen redan är tillgodosedd när den kommer på riksdagens bord. I och med ett erkännande av DDR, vilket vi väl alla förutser blir verklighet inom kort, öppnas det möjligheter till det samarbete mellan alla stater runt Östersjön som vi nu talar om. Det har varit likadant i Nordiska rådet. Man har även där ägnat Östersjöfrågorna stor uppmärksamhet. Det har bildats ett nordiskt kontaktorgan som bland andra frågor också skall ägna Östersjöproblemen sin uppmärksamhet. Det framgår klart och tydligt av det program för miljövården som gjorts upp i Nordiska rådet, och detta program skall föreläggas nästa års session med Nordiska rådet i Oslo. Det föreligger, som herr Strömberg var inne på, ett utredningsförslag om en delegation för havsresursfrågor. Detta förslag ligger nu under prövning hos Kungl. Maj:t. Med alla dessa exempel har jag velat slå fast att Östersjöfrågorna allaredan nu ägnas ganska stor uppmärksamhet, både i vårt land och på det internationella planet. De förhållanden jag talat om kan och bör leda till att det med det snaraste kommer att vidtas positiva åtgärder.

De övriga länderna måste onekligen uppfatta det som märkligt om vi på egen hand försöker förekomma detta internationella samarbete och kanske försvårar det eller rent av förhindrar det genom att manövrera på egen hand i ett separat svenskt organ för dessa frågor.

Tvärtom skulle det kunna medföra en försämring och försening av arbetet. Om representanterna för de olika länderna vid det symposium eller den konferens som jag här talat om skulle bli ense om att det är önskvärt att i fortsättningen ha en permanent Östersjökonferens är de naturligtvis helt oförhindrade att rekommendera sina respektive länder att en sådan konferens kommer till stånd. Det behövs ingen svensk pekpinne härför, utan jag tror att alla har samma intresse och samma förmåga att bedöma nödvändigheten och riktigheten av en sådan konferens. Herr Strömberg överdrev väl litet grand när han sade att utskottsbetänkandet hänger i luften efter valet i Västtyskland med hänsyn till utsikterna att DDR nu erkännes. Han sade att utskottet försiktigt tassat omkring och inte vågat säga vad det avser. Givetvis avser vi i vår skrivning DDR, och jag tror att varje riksdagsledamot som har förmåga till självständigt tänkande — och det är väl de flesta — begriper vad vi menar med vår skrivning trots att vi inte direkt nämnt namnet DDR. Det är reservationen som nu återstår, sade herr Strömberg. Jag är tveksam om det. Reservationen är nu mer eller mindre obehövlig. Märk väl att reservationen bara kräver en utredning om en permanent Östersjökonferens och om en svensk kommission. Det är helt överflödigt att tillsätta en utredning om detta, när vi står inför anordnandet av åtminstone två konferenser, där alla länder är representerade. Vad skall det tjäna till med en utredning utanför detta? Jag skulle tro att man är så på det klara med vad man vill, att man kan gå till beslut utan att det behöver avgöras av någon utredning, som kanske tar för lång tid. Om en sådan här konferens kommer till stånd efter bedömningar av de olika ländernas representanter, kommer det att ske rent spontant, därför att representanterna känner ett behov av det. Det behövs, som jag sade, ingen svensk pekpinne för den saken. Det begriper de övriga representanterna så väl, får man tro i alla fall. Jag tycker inte heller att det är tillräckligt klart hur reservanterna tänker sig att en speciell kommission skall arbeta. Skall den arbeta självständigt utan kontakt med det statliga verk som finns här för ändamålet eller skall denna kommission bli en överstatlig myndighet, som skall ha mer att säga till om än riksdag och regering? Den kan ändock inte bevilja medel till detta arbete. Att det inte blir någon billig historia kan man utgå ifrån, eftersom det har sagts att det skall bli ”oavbrutna diskussioner i en permanent konferens”. Det bör kunna leda ganska långt med ”oavbrutna diskussioner i en permanent konferens”. Jag tror det vore bra, om man någon gång höll upp med diskussionerna och gjorde ett avbrott för att utföra något positivt och praktiskt och inte bara diskuterade oavbrutet. Men vi ser kanske på sakerna på olika sätt på olika håll. För somliga betyder kanske orden och de sprakande formuleringarna mer än det praktiska resultatet. Det är för allt i världen bra med diskussioner, men det är bättre att använda pengarna till konkreta forskningsarbeten och konkreta åtgärder. Också under förra året behandlade riksdagen några motioner om Östersjöproblemet, vilka i stort sett avsåg samma saker som den nu aktuella motionen. Vid det tillfället var utskottet enigt om ett positivt uttalande. Då anmäldes ingen reservation från något håll, och det finns, såvitt jag förstår, inte bättre utrymme nu för en reservation mot utskottets positiva hållning än det som fanns förra gången, alltså i fjol när i stort sett samma ärende behandlades.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

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie räknade upp en hel del av det betydelsefulla samarbete som pågår runt Östersjön. Jag hänvisade i mitt anförande till den sammanställning om detta samarbete som finns i Utnyttjande och skydd av havet, den utredning som avlämnades i somras. Kärnan i min reservation och i denna motion är att det samarbete vi nu har inte räcker. Samarbetet måste organiseras fast mellan alla länder runt Östersjön. Hur snabbt forskning går framåt och vilka resultat vi uppnår är inte bara beroende av hur mycket pengar det ena eller andra landet anslår utan är också beroende av den samordning som sker mellan den marinbiologiska forskningen i de olika länderna. Det samarbetet är utomordentligt viktigt just av ekonomiska skäl. Herr Hansson i Skegrie trodde att den svenska kommissionen för Östersjön skulle bli dyr, och han undrade hur den skulle arbeta. I motionen har det problemet tagits upp, och motionärerna har begärt en utredning just om hur kommissionen skall arbeta och vilken ställning den skall ha. Jag vill också påpeka vad havsresursutredningen har uttalat om de internationella organen. På s. 196 står det under rubriken Förslag: ”Enligt havsresursutredningens mening finns ett starkt behov av att svenska insatser i olika internationella organ koordineras, både sinsemellan och med vår egen nationella verksamhet.” Visserligen har detta uttalande en något vidare anknytning, men det råder inget tvivel om att vi behöver ett samlat svenskt grepp om de här frågorna — forskningen är nu uppsplittrad på en lång rad organ. Vi behöver en fast hand för att kunna klara upp Östersjöproblematiken.

Herr talman! Vad herr Hansson i Skegrie sade här var i stort sett sådant som vi i utskottet var eniga om. Vi var eniga om att en del positiva saker var på gång. Men sedan kommer det mitt på s. 4 i utskottsbetänkandet en kraftig reservation till det eleganta tal som herr Hansson i Skegrie höll här. Det sägs där: ”Utskottet är medvetet om att speciella svårigheter föreligger när det gäller att få samtliga Östersjöstater inlemmade i ett fast samarbete i Östersjöfrågorna. Utskottet vill dock starkt understryka vikten av de ansträngningar som görs för att åstadkomma en samordning mellan berörda stater fortsätter. Utskottet finner för sin del anledning anta att åtgärder i motionernas syfte kommer att vidtas så snart förutsättningar härför föreligger.” Detta är — här kan jag mycket väl begagna det uttryck som herr Hansson i Skegrie använde — ett tassande omkring problemen. Det kunde mycket klarare ha sagts ut vad man syftade på. Utan tvivel har det brustit i samarbetet kring Östersjön genom att DDR inte har erkänts. Nu kommer tydligen den saken efter många år äntligen ur världen, och det kan bli ett samarbete på hög nivå. Men den omständigheten att jag inte anmälde reservation år 1971 behöver ju inte innebära att jag har ändrat mening. Jag vill minnas att man då hade förhoppningar om att de här frågorna skulle lösas ganska snabbt. Efter ytterligare ett år hade jag inte längre samma förhoppningar, och då måste vi reservera oss för att frågorna skall drivas framåt litet snabbare än hittills. Förhållandena är dock inte bra i Östersjön, herr Hansson i Skegrie. Inom stora områden finns det inte längre något syre kvar, stora områden är förgiftade, havsvikar är förstörda, kanske för många decennier framöver, osv. Det är alltså nödvändigt att någonting blir gjort på hög nivå, och det behövs en samordning av samtliga Östersjöstaters ansträngningar.
Onsdagen den Herr talman! Redan tidigare sade jag att förhållandena i Östersjön inte 22 november 1972 är bra som de är — det kan jag hålla med herr Takman om. Härvidlag — finns ingen skillnad i uppfattning mellan oss. Det är väl inte någon som i dag vågar stå upp och säga att Östersjön är ett friskt hav. När vi i utskottets betänkande talar om att det råder speciella svårigheter för ett samarbete, beror det på att man hittills inte har velat erkänna DDR. Detta har varit ett hinder. Jag räknar herr Takman till dem som tänker självständigt och alldeles rätt har tolkat vad utskottet har skrivit. Herr Strömberg ville hänvisa till den utredning som redan avlämnat sitt resultat till Kungl. Maj:t. Betänkandet ligger i dag i kanslihuset och skall antagligen bli föremål för både remissyttranden och, förmodar jag, i sinom tid för regeringens behandling, så att det därefter kan komma ett förslag på riksdagens bord. Dessa frågor har alltså redan förelagts Kungl. Maj:t, varför det inte från riksdagens sida behöver sägas, att de skall överlämnas dit. De ållanden, som i dag råder med möjligheter till ett rent praktiskt gemensamt Östersjöarbete, var inte rådande vid den tidpunkt när motionen skrevs. Därför fick den väl den formulering den har fått. Men i dag finns, som såväl jag som andra tidigare har sagt, alla förutsättningar för att det skall kunna bli ett gemensamt arbete för räddande av Östersjön. Frågan är bara om vi skall sätta i gång detta arbete. Alla de stater som får en inbjudan och också accepterar en sådan är säkert intresserade för detta arbete, och jag tror att det kan komma till stånd utan att det på något sätt behöver kommenderas fram från svensk sida. Jag vet inte om vi vare sig har rätt därtill eller sådan ställning att vi kan kommendera. Jag tror att ett sådant samarbete kommer till stånd helt spontant.